Herr talman! Jag skall begränsa mig till att dels uttrycka min tillfredsställelse över att Gunnar Helén nu har tagit upp statspensionärernas villkor, dels rätta till några missförstånd. För det första har vi moderater inte krävt en hård och bunden inkomstpolitik. Vi har begärt en frivillig inkomstpolitik vilande på vissa garantier från statsmakterna. För det andra har vi hänvisat till vad både Kommunförbundet och LO har påpekat, nämligen att om höjda socialavgifter räknas av från löneanspråken blir resultatet ett minskat löneunderlag för kommunerna. Om de inte räknas av i tillbörlig utsträckning får kommunerna ökade kostnader. Att kommunerna i båda fallen förlorar 1,1 miljarder kr. har Kommunförbundet påvisat. För det tredje vidhåller vi att skattesänkningar inte skall totalfinansieras och att de 2,3 miljarder kr. som kommer att överuttagas nästa år skall användas för skattesänkningar eller för att lindra ytterligare skattehöjningar. För det fjärde har vi påvisat att höjda energiskatter leder till ökade kostnader och därmed minskar värdet av skattesänkningen. Men detta innebär inte att vi tar avstånd från att man använder energiskatter i det syfte som även Gunnar Helén är intresserad av. På den punkten finns ingen motsägelse. För det femte valde vi inte att lämna partiförhandlingarna, vilket har påståtts. Vi blev helt enkelt — för att tala vanlig svenska — utvisade ifrån dem. Men om folkpartiet följt det moderata exemplet och blivit utvisade, vad hade då hänt, frågar Gunnar Helén. Då skulle ingenting annat ha hänt än att de tre borgerliga partierna i riksdagen fått lägga fram ett eget förslag till skattesänkningar. Jag har tidigare i dag frågat mig om det inte skulle ha blivit svårt för socialdemokraterna att gå emot ett förslag som hade arbetats fram i riksdagen. De borgerliga har ju majoritet i finansutskottet efter 1973 års val. Slutligen begärde Gunnar Helén ett par saker av regeringen, nämligen en fullföljd stimulanspolitik och att regeringen skall ha blicken skärpt för att sätta in ytterligare stimulansåtgärder när sådana behövs. I båda dessa hänseenden bör regeringen visa att den lärt läxan från 1971 och 1972, då hundratusentals människor blev arbetslösa, förklarade Gunnar Helén. Jag vill understryka detta. Där har vi, i varje fall sedan 1971, ett gemensamt intresse av att åstadkomma resultat och driva på regeringen.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Bohman om att det tyvärr inte finns någon icke-socialistisk majoritet i skatteutskottet och att finansutskottet knappast lämpar sig såsom initiativforum för en helt ny skatteskala. Därtill kommer att de två största politiska partierna och den största fackliga organisationen stod bakom det majoritetsförslag från skatteutredningen som det blev folkpartiets speciella uppgift att bekämpa.
Herr talman! Finansutskottet har i dag och skulle i den situation som vi nu talar om ha alla möjligheter att dra upp riktlinjer för en alternativ ekonomisk politik, som vi sedan fick votera om här i kammaren.

Herr talman! Vi som är här har säkert med intresse lyssnat till herr Lars Werners provpredikan. Jag får hälsa honom välkommen. Det är litet synd att åhörarskaran var så begränsad. Det kunde väl dels bero på den olyckliga tiden på dagen, dels bero på att herr Werners församling befinner sig på annat håll. Annars hade man i någon mån en känsla av att han provpredikade för att bli byrådirektör i statistiska centralbyrån när man åhörde den väldiga mängd statistik som fanns med i hans anförande. Alla de siffrorna hinner jag måhända icke ta upp, men jag återkommer till dem. Herr talman! För den svenska löntagaren blev 1974 ett på många sätt gott år. Realinkomstutvecklingen blev den bästa sedan kriget. Sysselsättningen ökade kraftigt. Prisökningarna var visserligen alltför höga, men de var ändå lägre än i de flesta andra länder. Samtidigt kunde viktiga krav från löntagarna och de stora folkgrupperna förverkligas i en aktiv reformpolitik. Arbetslivets reformering har förts framåt. Pensionerna har förbättrats kraftigt. Pensionsåldern sänks. Bostadspolitiken har reformerats. Inom regionaloch näringspolitiken har kraftåtgärder satts in för att värna och utveckla sysselsättningen. I februari 1975 var antalet sysselsatta 127 000 fler än för ett år sedan. Jag har många gånger påpekat att det finns ett klart samband mellan å ena sidan industrisamhällets ekonomiska slagkraft och dess förmåga att erbjuda löntagarna trygghet samt å andra sidan reformverksamheten och löntagarnas ökade makt. Reformerna, demokratiseringen, en fördjupad trygghet är en stimulans och en styrka också för den ekonomiska utvecklingen. I tider av ekonomisk oro riskerar detta samband att skymmas undan. Då kan det finnas grogrund för tal om enkla lösningar. Det kan i den praktiska politiken leda till två olika vägar som båda på sikt får farliga konsekvenser för den grundläggande stabiliteten i industrisamhället. Den första vägen är den reaktionära vägen. Den utgår ifrån att roten till allt ont ligger i det moderna välfärdssamhället som ett uttryck för människornas vilja att solidariskt styra samhällsutvecklingen och garantera trygghet och rättvisa. Denna sterila väg anvisar som botemedel mot ekonomiska svårigheter en nedskärning av samhällets insatser. Den leder till slagord av typen ”en ny individualism”. Enligt vad jag har läst i pressen har en konservativ oppositionspolitiker ute i Europa uppmanat sina anhängare att inte komma med några konjunkturpolitiska recept eller rekommendationer, att inte debattera nyktra och hårda ämnen som strukturpolitik och regionalpolitik. På dessa områden kan man inte uppnå tillräckligt av allmän konfrontation. I stället måste man spela på befolkningens känslor, injaga fruktan och ångest för den dystra framtidsbilden på det inrikespolitiska och utrikespolitiska fältet. Enligt min mening är ett sådant tänkesätt helt oförenligt med en demokratisk åskådning. Den andra vägen är mer välmenande men får på sikt farliga konsekvenser. Den innebär en positiv grundinställning till reformer och samhällsåtgärder på snart sagt alla områden. Men den innebär också att man inte anvisar betalning för reformerna. Så skapas förväntningar om ökade samhällsinsatser som inte skall behöva kosta något. Men förr eller senare måste räkningen betalas. I värsta fall genom försämrade utlandsaffärer och svag valuta, kraftiga prisstegringar och hög arbetslöshet, besvikelse över de förväntningar politikerna inte lyckats infria och försämrade möjligheter för demokratin att lösa viktiga samhällsfrågor. I den ekonomiskt och socialt oroliga värld vi lever i är det inte svårt att finna exempel på hur dessa former av enkla lösningar försvagar möjligheterna att lösa de sociala och ekonomiska problemen. Jag är förvissad om att den jämförelsevis goda utveckling vi haft i vårt land kan förklaras av att vi i ett parlamentariskt besvärligt läge kunnat visa handlingskraft i riksdagen och som grundval för våra beslut lagt en vilja att fortsätta reformarbetet och ta de ekonomiska konsekvenserna av en aktiv reformpolitik. Så har vi också medverkat till en utveckling som förenar en god ekonomisk utveckling och ökad makt och ansvarstagande och trygghet. Vi kan glädja oss åt att man ute i Europa talar om 1974 som Sveriges år. För regeringen har, som jag flera gånger framhållit, utgångspunkten hela tiden varit att söka samla en bred uppslutning i riksdagen bakom sakliga lösningar på de ekonomiska problemen och att till grund för de lösningarna lägga löntagarnas och de stora folkgruppernas intressen. Om det inte retar herr Bohman för mycket vill jag gärna uttrycka min alldeles ärliga uppskattning över att detta i allt väsentligt har lyckats. Det lyckades förra våren att samla riksdagen bakom nödvändiga konjunkturstimulanser. Det lyckades också att lägga fast en skatteomläggning som innebär sänkt skatt för löntagarna och ökade avgifter för arbetsgivarna och att skapa garantier för finansieringen av viktiga reformer på pensionsområdet. På så sätt kunde vi lägga grunden för en stabil finanspolitik och en fortsatt reformpolitik. Detta var också utgångspunkten vid de överläggningar mellan partierna som inleddes för några veckor sedan och som ledde till en överenskommelse mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna i förra veckan. Våra utgångspunkter för de överläggningarna var följande: Vi ville, för det första, lägga en grund för en tvåårig avtalsuppgörelse. En snabb sådan uppgörelse är av stor betydelse för stabiliteten i vår ekonomi och för den framtida konjunkturutvecklingen. Vi ville, för det andra, i fullt samförstånd med löntagarorganisationerna fortsätta med de framgångsrika omläggningar av beskattningen från löntagarna till arbetsgivarna som vi genomfört de senaste åren och som varit en av orsakerna till att vi lyckats hålla nere prisstegringarna jämfört med andra länder. En sådan skatteomläggning också för 1976 lägger en god grund för ett avtal som också innefattar det året. Vi ville, för det tredje, säkra en ansvarsfull finanspolitik och möjliggöra dels att vi skulle kunna förverkliga redan fattade beslut, dels att vi skulle kunna fortsätta reformverksamheten. Därför betraktade vi kravet på ansvarsfull totalfinansiering som mycket viktigt. Från dessa utgångspunkter är det min bestämda uppfattning att den överenskommelse vi nu har nått är.en bra överenskommelse. Detta resultat hade inte kunnat uppnås om de deltagande partierna inte varit beredda på tillmötesgåenden för andra synpunkter. Jag känner inget behov av att ur den synvinkeln diskutera olika inslag i överenskommelsen. Jag står för överenskommelsen i dess helhet. Jag vill emellertid klart deklarera att dessa tillmötesgåenden är ett lågt pris för att i viktiga frågor nå en handlingskraftig majoritet i riksdagen grundad på löntagarnas intressen. Därav följer att överenskommelsen är till gagn för landet. Jag är medveten om att herr Bohman har svårt att dela denna positiva inställning till överenskommelsen. Moderaterna lämnade ju överläggningarna, allt samförståndstal till trots. Och orsaken till detta var att överläggningen tog för mycket hänsyn till låginkomsttagarnas, som jag själv tycker, helt berättigade krav. Jag ser att moderaterna nu söker sätta i gång vad som gemenligen brukar kallas för en snyftvals. Man fick inte vara med, säger man. Man trängdes bort från överläggningarna. Herr Bohman var inne på den skivan litet grand i dag också. Nu vet alla som var med att det var herr Bohman själv som knäppte portföljen om sina synpunkter och avlägsnade sig. Han begärde nämligen som villkor för medverkan att i riksdagen få driva sina egna skatteskalor och gå emot den skattesänkning för inkomsttagare under 30 000 kr. varom skatteutredningens majoritet hade enat sig. Detta förbehåll att gå emot en överenskommelse som man varit med om att biträda kunde vi självfallet inte acceptera, och då avlägsnade sig moderaterna. Det framgick inte minst av herr Antonssons anförande att när det gäller skatteskalorna för inkomst under 30 000 kr. förelåg en mycket bred enighet. Det var en integrerad del av överenskommelsen, och då kan man inte i förväg hoppa av. Jag har sagt detta för att undvika fortsatt mytbildning från moderaternas sida. Nu far moderaterna omkring och jag vill nästan säga skrämmer de stora folkgrupperna i efterhand med att överenskommelsen skulle ha varit mycket bättre om herr Bohman hade varit med längre. Och därmed får vi ytterligare en bekräftelse på ihålligheten i herr Bohmans samförståndstal. Herr Bohman är intresserad av ett samförstånd riktat mot de små inkomsttagarnas och de stora löntagargruppernas intressen. Men det kallar jag konfrontation. Och moderaternas isolering i denna fråga är därmed en bekräftelse på en misslyckad konfrontationspolitik. Jag skall väl inte närmare ta upp herr Bohmans anförande, det har finansministern gjort. Dessutom var anförandet i huvudsak inte riktat mot oss utan mot mittenpartierna; centerpartiet och folkpartiet. Herr Bohman slutade dock med en klapp på axeln och sade att det borgerliga samförståndet ju ändå är bra. För en utanförstående är det intressant att se den största moderata tidningen beskylla centern och folkpartiet för skattefusk och sedan i dag höra herr Bohman beskylla dem för dålig moral. Till sist konstaterar han ändå att de borgerliga är överens. Men samtidigt som herr Bohman kritiserade i stort sett alla inslag som ingick i skatteuppgörelsen och antydde att de borgerliga partierna nog hade kunnat komma överens om någonting måste det som skulle kunnat hända allvarligt skrämma människor. Därmed blir herr Bohmans angrepp på och vädjan till mittenpartierna något av en bumerang. Jag vill bara göra ett par påpekanden. Det första är ett sakligt felaktigt påstående som jag tycker är allvarligt. Herr Bohman sade i sitt anförande att pensionärerna inte får någon skattesänkning. De drabbas däremot av skattehöjningar. Det är sakligt fel. Pensionärerna får för det första kraftigt förbättrade pensioner som ett resultat av Haga I, som herr Bohman inte var med om, därtill skattesänkningar och höjda kommunala bostadstillägg. För det andra får pensionärerna i årets överenskommelse lika mycket i skattesänkning som löntagarna. Dessutom blir det särskilda förbättringar för gifta och sammanlevande pensionärer. För det tredje får pensionärerna full kompensation för de effekter på priserna som vissa inslag i överenskommelsen innebär. På alla dessa punkter har moderaterna avstått från att medverka. När herr Bohman säger att skattehöjningarna på punktskatter drabbar pensionärerna kan jag inte underlåta att påminna om att den enda som i denna kammare ifrågasatt att man skall ta bort indexregleringen för folkpensionerna är herr Bohman. Det skedde i en remissdebatt för några år sedan. Därför är det ganska ofattbart när herr Bohman med ett sakligt fullkomligt oriktigt påstående försöker använda pensionärerna som slagträ i den här debatten. Det andra är mer en intressant observation. Vi får alltid höra herr Bohman citera olika auktoriteter här i kammaren; författare och ekonomer som håller föredrag. De här citaten hinner man aldrig kontrollera något vidare, så man vet aldrig riktigt i vilket sammanhang herr Bohman har tagit dem. I dag citerade han Assar Lindbeck och det föredraget råkade jag ha. Citatet var taget ur ett stycke där han säger att med det skattesystem vi har måste löntagarna begära stora nominella löneökningar. Där slutade herr Bohman sitt citat. Men föredragshållaren fortsätter med att säga att det finns olika metoder att bryta denna trend. Den ena är att minska progressiviteten och den andra är att regering och riksdag vid varje avtalstillfälle går in i avtalsrörelsen och erbjuder löntagarorganisationerna att få ut en betydande del av sina realinkomststegringar via skattesänkningar i stället för via löneökningar. Men det hoppade herr Bohman över och därmed blir citatet i realiteten falskt. Vad vi har gjort tre år i rad är just att vi har givit en väsentlig realinkomststegring i botten på lönerörelsen. Därmed behövs det inte så stora bruttolöneökningar. Man får ändå samma reala utfall och slipper en inflationsutveckling. Detta var alltså bara en parentes, men det var roligt att få avslöja herr Bohman -— på bar gärning, höll jag på att säga. Till herr ”provpredikanten” vill jag säga att vi har framhållit att den träffade uppgörelsen i allt väsentligt överensstämmer med vad vi skulle ha lagt fram om vi hade varit ensamma om att utforma förslaget. Naturligtvis har vi på vissa punkter gjort tillmötesgåenden, för annars hade det inte blivit någon överenskommelse. Men jag tycker ändå det är litet konstigt att vänsterpartiet kommunisterna argumenterar mot att de stora breda LO-grupperna får en hygglig skattesänkning. Skattesänkningen når ju sin toppunkt för LO-medlemmar som under 1976 har en inkomst som ligger under genomsnittsinkomsten. Dessa människor kommer att ha väldigt svårt att tro på kommunisternas förklaring att det är resultatet av en höglöneprofil. Av de 1,3 miljoner löntagare, som herr Werner talar om, vilka tjänar under 35 000 kr. 1976, kommer 1 miljon att nästa år betala in 800 kr. mindre i statlig skatt. Deras statliga skatt har alltså genom denna överenskommelse minskat med mer än hälften. Det är alltså inget dåligt resultat, och det är en mycket klar låglöneprofil. Jag tror inte heller att de stora grupper som i hög grad är med om att betala denna skattesänkning har någonting emot detta. De får ju också en hygglig skattesänkning. Det verkar som om herr Werner skulle klaga över att vi inte har utlyst ett nyval. Jag har inte märkt att kommunisterna har tillhört de stora nyvalsivrarna, vad de nu kan ha för skäl till det. Vi hade självfallet kunnat hamna i den situationen. Men med hänsyn till de sakliga resultat som uppnåddes och med hänsyn till behovet av en lugn och stabil samhällsutveckling var det enligt vår mening till uppenbart gagn för landet att denna uppgörelse slöts. De partier som har medverkat i denna uppgörelse har velat ta ett ansvar för landets ekonomi, och det finner jag utomordentligt glädjande. Det är naturligtvis också huvudsaken. Men jag vill gärna se något mer däri. En skribent i en fackförbundstidning framhöll häromdagen närmast med hänvisning till folkpartiet att han tyckte sig se en ärlig strävan till en sorts borgerlig radikalism. ”Den hjälper till”, skriver han, ”att hålla den aggressiva konservatismen på avstånd och gör aktningsvärda insatser för att värna om de borgerliga frioch rättigheterna.” Han påpekar att ser man ut på aktuella tendenser i Europa f.n. är detta nog så värdefullt. Det är en väldig styrka för svensk demokrati att vi kan samla breda majoriteter kring en stabil samhällsutveckling och en framåtsyftande reformpolitik. Det tyngsta inslaget i överenskommelsen är ett fullföljande av den skattepolitik vi fört de senaste åren. Den går tillbaka till den konstruktiva skattedebatt som förts inte minst på fackligt håll. Det var där man drog upp riktlinjerna. Den grundläggande tanken är att undan för undan föra över skatten från löntagarna till arbetsgivarna på ett sådant sätt att vi kan bibehålla den utjämning av inkomsterna som det progressiva skattesystemet medför. Därmed kan vi också lägga grunden för en ökning av de stora löntagargruppernas realinkomster utan att det slår sönder vår ekonomiska konkurrenskraft. De sänkningar av den direkta skatten som efter överenskommelsen nu är garanterad för 1976 bygger på det förslag som skatteutredningens majoritet lagt fram. Det förslaget kunde emellertid inte ena löntagarorganisationerna. Därför gick det inte heller att lägga det till grund för avtalsrörelsen. I det läget var det naturligt att vidga ramen för sänkningen av den direkta skatten och på så sätt söka sig fram till en skatteomläggning som dels bibehöll de skattesänkningar för låginkomsttagarna som skatteutredningens majoritet föreslagit, dels kunde få en utformning i övrigt som de stora löntagarorganisationerna kunde acceptera. Denna framkomstväg föreslogs också från LO-håll. Vi känner ju till den stora vikt som folkpartiet fäst vid denna fråga. Det visade sig också att denna väg var framkomlig. Vi kunde genom överenskommelsen bibehålla låginkomsttagarnas skattesänkningar och genomföra ytterligare sänkningar för de stora heltidsarbetande löntagargrupperna med en högsta skattesänkning som, såsom jag nyss sade, inträffar vid en inkomst som kommer att vara lägre än den genomsnittliga LO-inkomsten för 1976. I överenskommelsen ligger också en höjning av barnbidragen med 300 kr. från nästa årsskifte, en höjning av de sparavdrag som varit oförändrade under lång tid och som vi utfäste oss att genomföra i den första s.k. Hagaöverenskommelsen samt en höjning av inkomstgränsen för egenföretagares skyldighet att betala arbetsgivaravgift. Den huvudsakliga finansieringskällan för dessa åtgärder är höjda avgifter för arbetsgivarna. De genomförs dels som en höjning av socialförsäkringsavgifternas uttagsprocent, dels genom att vi tar bort det s.k. inkomsttaket för avgiften. Ur fördelningspolitisk synvinkel är det senare ett viktigt inslag. Men det är väl detta som herr Bohman kallar för dålig moral. Det återstående finansieringsbehovet täcker vi genom höjningar av punktskatter, som i stort sett innebär ett återställande av priserna på de varor som berörs och genom en höjning av elskatten, som också får ses som ett inslag i energipolitiken och som syftar till en ökad hushållning med energi. Samtidigt som elskatten nu höjs, läggs den också om så att den i högre grad än f.n. drabbar storförbrukarna av energi. På så sätt undviks också alltför hårda påfrestningar på hushållen. Den svenska ekonomin har en betydande styrka. De förutsättningar som skapas av vår egen ekonomiska utveckling ger också anledning till optimism inför framtiden. Sedan 1968 har investeringarna ökat oavbrutet och vi har satsat hårt på utbildning med anknytning till arbetsmarknaden. Våra företag har en stark ställning på världsmarknaden, vi har en enastående yrkesskicklighet ute i företagen och på arbetsmarknaden, vi har en fördel av att vi är långt framme när det gäller arbetsmiljöoch inflytandefrågor. Vi har starka fackliga organisationer som har inflytande och därför också tar på sig ansvar. Den senaste tidens utveckling betyder inte att vi behöver vara mer pessimistiska när det gäller våra möjligheter att inom landet leva upp till de krav som en osäker ekonomisk utveckling kan komma att ställa. Vi har genom den nu träffade överenskommelsen förbättrat dessa möjligheter. Men vi är genom vår export i hög grad beroende av omvärlden. Och ute i världen råder något av vargatider. Vi har de senaste månaderna kunnat läsa om förfärande höga arbetslöshetstal i en rad av de ledande industriländerna. Vi hör om fallande produktion och sjunkande reallöner. Var tolfte amerikan uppges få matkuponger via socialvården, i detta som betecknats som världens rikaste land. De senaste månadernas utveckling ger vid handen att den internationella krisen blivit djupare än man tidigare befarat — arbetslösheten högre, produktionsminskningen större, men samtidigt framträder en sjunkande tendens i prisstegringarna på världsmarknaden. Det finns också tecken som tyder på att man nu nått botten. Regeringarna tvingas att sätta in åtgärder för att bemästra arbetslösheten och man väntar på en ändring till det bättre. Under det gångna svåra året ute i världen har vi i vårt land fört en klar stimulanspolitik i syfte att hävda sysselsättning och produktion, och vi har lyckats väl. Men det är en politik som vi har svårt att driva ensamma. Jag brukar vid samtal med tyskar hänvisa till våra ömsesidiga ekonomiska förbindelser. Vi har traditionellt ett stort importöverskott i vår handel med Förbundsrepubliken Tyskland. I fjol förde vi en expansionistisk politik, medan man i Tyskland förde en återhållsam politik. Vår export till Tyskland steg från en relativt sett låg nivå med 20 96. Vår import från Tyskland steg från en relativt sett hög nivå med icke mindre än 45 96. Man kan uttrycka det på det sättet att vår stimulanspolitik också bidrog till att ge jobb åt ganska många tyskar. Men vi fick ingen motsvarande verkan här hemma. En sådan utveckling får ofrånkomliga konsekvenser för vår handelsbalans. Tillfälligt är det rationellt att öka vår upplåning i utlandet för att klara oss över oljekrisen och över stundens påfrestningar. Men utlandslån är inget ymnighetshorn som plötsligt öppnas. De skall betalas tillbaka med vår framtida produktion, och det finns exempel på länder som genom upplåning i utlandet gått den breda vägen fram till en undergrävd ekonomi. Därför är en expansiv utveckling i den internationella ekonomin av stor betydelse för vår egen utveckling. Därför är det av vital betydelse även för oss att regeringarna ute i världen beslutsamt satsar på att bekämpa arbetslösheten och satsar på expansion och stimulans. Vi skall på allt det sätt vi kan verka för en sådan utveckling. Intill dess att det internationella uppsvinget kommer får vi nog värna om vår ekonomiska styrka. Vår främsta uppgift är att värna sysselsättningen. Men vi måste vara fullt på det klara med de begränsningar som vår handelsbalans och vår valutareserv ställer oss inför. En alltför sorglös expansionism kan snabbt försätta oss i en mycket besvärlig situation. Om ytterligare stimulansåtgärder behöver sättas in, bör vi försöka se till att de bidrar till att stärka vår produktionskraft och så långt möjligt icke belastar vår handelsbalans och vår valutareserv. I dag går det bra i svensk ekonomi. Men vi bör därför inte låta invagga oss i överdriven säkerhet. Det kan komma att behövas kraftfull handling för att i en orolig och osäker värld hävda vår stabilitet och värna människornas sysselsättning och välfärd. Den överenskommelse som nyligen träffats och som diskuterats i dag ger besked om att Sveriges riksdag är beredd till handling och ansvar. Och i det arbetet ställs vi ändå inför ständigt nya uppgifter. Som en ouvertyr till dagens debatt lade centerpartiet fram sina tankar om vår energiförsörjning. Men när nu herr Fälldin är sjuk skall jag inte för mycket gå in på denna fråga. Låt mig bara säga följande. Vi har ett ansvar för sysselsättningen och välfärden i landet och för en energiförsörjning som tryggar denna sysselsättning. Det är hela ledmotivet i den energiproposition som regeringen har lagt fram och som en enhällig riksdagsgrupp och en enhällig partistyrelse står bakom. Centerpartiet har nu lagt fram sina förslag som, såvitt man kan tolka dem, bl.a. går ut på att vi icke skall bygga redan beslutade kärnkraftverk och om inte riva så i alla fall plombera dem som redan är i funktion. Jag skall nu inte bara tala om de 10 000 människor som omedelbart skulle bli arbetslösa eller om den kapitalförstöring i storleksordningen 9 å 10 miljarder som ett genomförande av dessa förslag skulle innebära utan också peka på konsekvenserna för vår industriella och näringspolitiska utveckling samt för vår sysselsättning på sikt. Vad säger ni till alla som bygger småhus eller som fabricerar småhus? Och vad säger ni — eftersom det som föreslås, om det nu skulle genomföras, framför allt är ett dråpslag mot försörjningen med elkraft — till dem som är måna om sysselsättningen inom industrin? En ökning av produktionen med 4, 5 eller 6 96 kan inte klaras om vi inte har en tryggad elkraftförsörjning — och inte heller de förbättringar av arbetsmiljön som vi alla eftersträvar men som är energikrävande. Vad säger ni till skogsindustrin och till skogsägarna som vet att de måste vidareförädla på grund av råvarusituationen och för att kunna hävda sig på världsmarknaden? Vi kan inte dra oss tillbaka och bara exportera rundvirke och malm för att klara centerns energibalans. Och hur går det för jordbrukarna? Deras enda möjlighet till förbättring är ofta att rationalisera och mekanisera. Jordbruket är ju vår mest energikrävande näringsgren, framför allt om man ser till förbrukningen av gödningsmedel. Vad säger ni till dem? Skall hushållen få fortsätta att använda hushållsapparater som drivs med elektricitet? Man tvingas ju annars att snabbt införa en hård ransonering på elektrisk energi, och det vill vi inte vara med om. Man kan naturligtvis säga att detta inte är så betydelsefulla frågor, eftersom det inte är någon risk för att dessa förslag genomförs. De kan ju vara enbart led i en opportunistisk politik, som försöker fånga upp stämningar i fullt medvetande om att dessa förslag aldrig kommer att genomföras, och då tar man inga risker. Men annat vore det om det verkligen fanns en chans att de skulle genomföras. Ja, är det så, är det ändå något av en tragedi att det största oppositionspartiet manövrerar sig in i en sådan position genom sitt fullständigt kategoriska ställningstagande. Jag vill bara för dagen säga att detta besked understryker det ansvar som socialdemokratin måste ta på sig för sysselsättningen och människornas välfärd och försörjning i vårt land. Jag vill tillägga att vi är tveklöst beredda att ta det ansvaret.

Herr talman! Först vill jag ta upp statsministerns beskyllning för citatförfalskning beträffande Assar Lindbeck. Varför skulle jag ha gjort mig skyldig till det? Ett genomgående tema i Assar Lindbecks hela anförande är ju att han har samma uppfattning som vi moderater om hur de problem som Sveriges ekonomi nu brottas med skall lösas. Vad säger då Assar Lindbeck i det stycke som jag inte citerade? Jo, att det finns två metoder att lösa problemen. ”Den ena är att man minskar progressiviteten i skattesystemet.” — Alltså det som vi moderater talat starkt för. ”Den andra är att regering och riksdag vid varje avtalstillfälle går in i avtalsrörelsen och erbjuder löntagarorganisationerna att få ut en betydande del av sina realinkomststegringar via skattesänkningar i stället för via lönehöjningar.” Ja visst. Men hela mitt anförande var byggt på att det inte blir någon verklig skattesänkning om man ser till totalresultatet och till de ökade skatter som läggs på folkhushållet. Jag visade med siffror att så blir fallet. Bara i så måtto blir det en skattesänkning, att människorna skulle ha fått det sämre nästa år, om man inte gjort någonting alls. Men det blir ingen skattesänkning om man tar hänsyn till inkomsttagarnas totala situation just det året. Men Assar Lindbeck tillägger: ” Väljer man den sistnämnda lösningen så förlorar förstås löntagarorganisationerna i hög grad sin traditionella roll i samhället att genom förhandlingar med arbetsgivarna påverka sina medlemmars realinkomster.” Varför läste inte herr Palme upp den meningen? Samtidigt som herr Palme påstår att jag med avsikt skulle ha uteslutit saker som är olämpliga, utesluter herr Palme själv den konklusion, som Assar Lindbeck lade till och som jag tycker att i varje fall löntagarorganisationerna borde ha ett intresse av att herr Palme återger. Varför lämnade vi moderater förhandlingarna? Jag tar inte tillbaka ett enda ord i den beskrivning som jag har lämnat. Det ställdes ett ovillkorligt krav på oss att vi skulle acceptera skatteutredningens skala. När jag förklarade att vi var beredda att ta den miljard som tillkom för att möjliggöra en större skattesänkning och använda den för att sänka skatterna för inkomsttagare under 30 000 kr., förklarade herr Palme: ”Det hjälper inte. Ni skall villkorslöst acceptera skatteutredningens förslag på denna punkt.” ”Det är ett villkor för fortsatta förhandlingar.” Så gick det till. Anledningen till att vi i det ursprungliga skatteförslaget inte gick lika långt som majoriteten då det gällde skattesänkningen för låginkomsttagare var helt enkelt att pengarna inte räckte till både för detta och för att sänka marginalskatterna. Vi ansåg med hänsyn till inflationen och de stora löntagargruppernas — majoriteten av löntagarna i vårt land —- intressen och för att få en snabb avtalsrörelse, där det lönar sig med löneökningar, att man måste ta ett ordentligt grepp beträffande marginalskatterna. Och då räckte inte pengarna till. Vi hyste ingen motvilja mot att sänka skatterna för låginkomsttagarna. Varför skulle vi inte vilja göra det? Vidare säger herr Palme att jag i mitt anförande felaktigt påstod att pensionärerna inte får fördel av själva skattesänkningsbeslutet. Herr Palme anknöt till Haga I och till vad som hänt i år beträffande förbättringarna av pensionärernas villkor. Då det gällde överenskommelsen Haga I och den del som rörde pensionärerna, förelåg bred enighet i alla grupper — även bland dem som inte var med i Haga I —- om de reformer som det då var fråga om. Det var inte Haga I som löste problemen. Enighet rådde redan dessförinnan. Även i skatteutredningen i december förelåg fullständig enighet mellan alla partier, herr Palme, om att man skulle angripa pensionärernas problem och förbättra för dem i olika avseenden. Men vad jag talade om var de direkta påstådda skattesänkningarna. De pensionärer som bara har sin pension — det var dem jag tänkte på — har inga skatter och får alltså inga skattesänkningar. Däremot drabbas de obestridligen av höjda punktskatter. Då jag sade detta, blev herr Palme så upprörd att han återkom med den gamla beskyllningen att jag skulle ha sagt att man skall ta bort indexregleringen av pensionerna. Gång på gång har herr Palme upprepat detta. Och gång efter gång har jag dementerat den uppgiften. Ändå står herr Palme nu och för fram sitt osanna påstående. Och han gör det samtidigt som han moraliserar så att man nästan ser hur vingarna växer ut ur ryggen på honom och hör hur det knakar. Skall man moralisera, då skall man se till att man själv står på verklighetens och sanningens grund, tycker jag. Det är ingen hejd på hur bra det nu kommer att bli i landet. Tänk vad uppgörelserna —- Haga I och Haga II —, gör han gällande, har varit förnämliga för riksdagen, demokratin, ekonomin och allting annat. Men det var inte så länge sedan som herr Palme skojade friskt om Haga I överenskommelsen, skämtade bort den och talade om rumba i Balders hage och sådant där. Då blev den stora uppgörelsen plötsligt tjo och tjim på Bellmans Haga. Hur länge kommer det att dröja innan herr Palme på samma sätt ironiserar över den aktuella uppgörelsen med två av de borgerliga partierna? Om det blir majoritet för socialdemokraterna kanske vi får höra sådana här dansturer på nytt apostroferas. Eller hur? Man vet ju aldrig när det gäller herr Palme. Det verkar som om statsministern menade att det skulle vara något fel på riksdagsarbetet, när han slutade sitt magistrala anförande med att påstå att överenskommelsen utanför riksdagen ger besked om att Sveriges riksdag är beredd till handling och ansvar. Skulle alltså riksdagen inte ha varit beredd till handling och ansvar, om vi på sedvanligt sätt hade träffat kompromisser här i riksdagen om skattesänkningar och finansieringsmetoder? Måste det ske utanför riksdagen i slutna rum där herr Palme är ordförande, för att Sveriges demokrati skall visa ansvar och handlingskraft? Måste det vara på det sättet?

Herr talman! Det är kanske viktigt att ta fram fakta i fråga om folkpensionärerna. De har alltså nu fr.o.m. årsskiftet fått förbättringar som formulerades och bekräftades genom den första Hagaöverenskommelsen. Det är riktigt att det inte hade varit några kontroversiella uppfattningar i utredningen, men det var först genom det samlade resultatet av den överenskommelsen som man fick fram förbättringarna. De innebär ju att reglerna för bostadstilläggen fr.o.m. årsskiftet har förändrats så att mer blir över även för den som har en liten sidoinkomst. Vidare sker en viss utjämning mellan makar och ensamstående, så att inte pensionärspar skall få så mycket lägre pension per person som de haft tidigare. Den skatteomläggning 1976 som nu säkras genom den aktuella överenskommelsen innebär också att sambeskattningen för dessa folkpensionärer äntligen upphör och att man inför en individuell beskattning. Men sedan finns då statens egna pensionärer, alltså de som varit verksamma i statlig tjänst. De har inte fullt ut fått del av detta på grund av de regler som gäller för samordning mellan folkpension, ATP och den statliga tjänstepensionen. Jag hade hoppats att finansministern skulle ta ett par minuter till att svara på min direkta fråga om inte regeringen under hans tid är beredd att skapa större rättvisa för statens egna trotjänare. När jag inte får svar av finansministern, får jag väl vända mig till statsministern och fråga om det kan tänkas ske under hans tid. Det behöver inte betyda att den aktuella mandatperioden för honom blir längre än för finansministern, men det är ju intressant att höra med tanke på det något längre perspektiv han kan ha, om han är beredd att klara upp den här saken. Statsministern talade mycket om en socialt ansvarsfull politik. Den allra viktigaste sociala rättigheten är självfallet rätten till jobb. Om människor inte får den rätten, slår det hårt på deras privata liv, det slår hårt på personligheten och på deras förtroende för samhället.

Eller skall vi räkna med risken att ni då sätter er på hasorna? Jag skall inte gå in i plomberingsdebatten. Jag tror att det finns många som skyggar för ytterligheter som har kommit in i den debatten. Jag menar att det finns möjligheter att gå fram på en förnuftig sparlinje som klarar välfärden, som innebär en försiktigare utbyggnad än man tidigare räknat med som möjlig och som därmed minskar miljöriskerna och vidgar handlingsfriheten inom svensk energipolitik. En sådan konkret och realistisk sparlinje tar inte bort jobb utan skapar i stället nya jobb bland byggnadsarbetare och ingenjörer, och den stimulerar uppfinnare och företagare. Och då är det viktigt att vi inte drämmer varandra i huvudet med överdrivna påståenden.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö sade att han inte visste hur en byrådirektör hade det — jag vet inte varför. Jag skall inte tala om arvodesanknytningen nu. Däremot borde herr Werner ha någon inblick i hur byggnadsarbetare har det, han borde åtminstone ha haft inblick i det, och det var just Byggnadsarbetareförbundets ordförande som med hänsyn till sina medlemsgrupper först tog upp kravet på den extra ”skivan” lagd ovanpå skattesänkningen, de 4 miljarderna. Det hindrar inte alls att de stora beloppen ligger under 30 000. Därför är detta fullt i överensstämmelse med en solidarisk lönepolitik. Till herr Helén vill jag säga att frågan om statspensionärerna är en förhandlingsfråga. I fjolårets förhandlingar fick de ett visst tillskott och nu finns de med i årets förhandlingar. Vi brukar betrakta det som en förhandlingsfråga, och det tycker jag vi skall göra i fortsättningen också. Sedan tror jag, precis som herr Helén, att man skall driva en förnuftig sparpolitik — så långt som det över huvud taget går utan att det förstör våra möjligheter att trygga sysselsättningen. Jag skall inte plåga herr Antonsson i energifrågan, som han kanske inte har satt sig in i så mycket, jag vet inte. I och för sig har vi vant oss vid att centern svänger litet i energifrågorna från dag till annan. Alla som hörde nyhetssändningen eller såg TV-intervjuerna i går fick väl klart för sig att centerns avsikt var att plombera nu i drift varande kärnkraftverk. Det fanns ingen tvekan på den punkten. Nu säger herr Antonsson att man bara hade för avsikt att skaffa plomberna. Det är för all del en betydande förändring i positionen, men ni har sagt att säkerhetsproblemen inte är lösta — alltså skall vi inte bygga ut kärnkraften. Om inte säkerhetsproblemen är lösta skall de kärnkraftverk som nu är i drift stängas. Man kan inte dra någon annan slutsats. Men detta är som sagt ett steg mot en nyktrare inställning. Jag skall inte nu ytterligare fördjupa mig i detta. Ni får skylla er själva för att jag tog upp det. Ni inledde i realiteten finansdebatten i går genom att spela ut allt detta. Till herr Bohman vill jag säga att jag ofta har förundrats över hur man kan bli så arg. Jag tror att däri ligger något av en förklaring till att vi inte fick ha den större eller mindre glädjen att se herr Bohman länge vid förhandlingsbordet. Om man skall tala klartext önskade moderaterna till varje pris inte någon överenskommelse, men de hade tänkt sitta med vid bordet så länge som möjligt. Det hade de väl fått göra, men så störtade herr Bohman själv ut med detta villkor och sade: Vi förbehåller oss rätten att driva våra egna skatteskalor. Något förvånade sade vi naturligtvis nej till det; det var helt orimligt. Sedan behövdes det inte mycket mer än att finansministern och jag tittade litet på herr Bohman förrän han efter vanligheten blev arg och lämnade lokalen. Men jag tror att det temperamentet är något av en fiende, om han nu ville hänga sig kvar vid förhandlingarna. Mytbildningen om att moderaterna skulle ha blivit utkörda är alldeles fel. Detta med pensionärerna var väldigt avslöjande. För det första, säger herr Bohman, är det ju så när vi sänker skatterna att de pensionärer som inte betalar någon skatt — och det är de allra flesta — inte får någon skattesänkning. Det var bra att det sades av herr Bohman själv, för i valrörelse efter valrörelse har han sagt att den viktigaste sociala reformen för pensionärerna är att befria dem från skatt. Nu fick vi ju klart för oss att de flesta pensionärer betalar ingen skatt. För det andra, säger herr Bohman, precis som det står i hans tal, att pensionärerna drabbas av skattehöjningarna på punktskatterna. Nu borde det väl ändå höra till den politiska moralen att tala om hur det verkligen ligger till. Om man från tid till annan höjer priset på brännvin här i landet — och det görs av denna riksdag — så gäller detta höjda pris på brännvin även för folkpensionärer. Men pensionärerna får — i den mån denna prishöjning påverkar index —- kompensation via ett ökat indextillägg. Detta vet varenda medlem av denna kammare och flertalet andra människor också. Att då bara försöka spela ut detta att pensionärerna drabbas, när de är den enda grupp i samhället förutom jordbruk, försvar och litet annat som får en direkt indexkompensation, är att vilseleda allmänheten. Herr Bohman var egentligen mest arg — det riktigt lyste av indignation — när han påstod att jag hade tillåtit mig att i Borås skämta om så allvarliga ting som Haga I och tala om rumba i Balders hage. Det är riktigt, herr Bohman, att jag var i Borås och talade om sådana mycket allvarliga ting som skatteuppgörelsen. Men det råkade i den Folkets park där jag talade vara ett dansprogram uppsatt på väggen som det ofta är i folkparker. Jag fann att det var ett ganska bra sätt att med användande av detta dansprogram som illustration sakligt och objektivt redovisa gången av förhandlingarna. Jag tror att jag sade att det började med tango med herr Bohman men att han var en dålig tangokavaljer. Han förblir en dålig tangokavaljer. Politik är något mycket allvarligt men man behöver inte göra den alltför dödtråkig. Man behöver inte störta upp med indignationen långt upp i tonsillerna därför att man ryktesvägen har hört att jag i samband med en redovisning av Hagaöverenskommelsen även hade infört begreppen rumba och tango. Det tror jag är en lärdom vi skall dra.

Det kan jag som sagt förstå, men jag tycker det är beklagligt om han ger uttryck för detta i denna ständigt återkommande ilska. Det kanske kommer något annat tillfälle, herr Bohman, och då kanske herr Bohman kan vara med i början, i mitten och kanske i slutet också, om herr Bohman håller humöret i styr.

Herr talman! Statsministern var förundrad över hur jag kunde bli så ”arg”. Det har statsministern varit i varje anförande som jag har lyssnat till — sedan 1973 års valresultat blev känt har statsministern upprepat detta gång efter annan. Jag skall gärna erkänna att jag blir indignerad när jag har att göra med statsminister Olof Palme. Det brukar jag inte bli när det gäller andra meddebattörer. Herr Sträng och jag brukar slåss så att det ryker om det utan att någon av oss blir arg. Men med Olof Palme är det något alldeles speciellt. Men det beror inte på att han är statsminister eller på honom själv som person, utan på att han kastar ur sig beskyllningar som han vet inte är sanna, gör påståenden som han vet inte är vederhäftiga, som saknar grund. När han, i varje fall indirekt, gör gällande att uppgörelser utanför Sveriges riksdag skulle tyda på större handlingskraft, mera ansvarskänsla, mera sinne för demokratin än uppgörelser som träffas inne i riksdagen, då kan jag inte följa honom. Och när han vidhåller sitt påstående att vi lämnade partiöverläggningarna därför att vi inte ”ville” ge låginkomsttagarna några skattesänkningar medan däremot socialdemokraterna ville göra detta, är den uppgiften också felaktig, och det vet Olof Palme. Och när Olof Palme upprepar sin gamla beskyllning att jag skulle ha sagt att jag ville ta bort indexregleringen av folkpensionerna, då vet Olof Palme att även det är fel. Är det verkligen besynnerligt att man blir indignerad när landets statsminister — Olof Palme är tyvärr också min statsminister — lämnar uppgifter av det här slaget? Rätten att då bli indignerad, då osanna beskyllningar framförs, förbehåller jag mig även framdeles, herr Palme. En fråga till herr Palme och i viss mån även till herr Helén: Menar herrarna verkligen att om Haga I inte skulle ha kommit till stånd, då skulle socialdemokraterna, trots enigheten i skatteutredningen, inte ha lagt fram något förslag till riksdagen om förbättrade folkpensioner? Menar ni verkligen det? En annan fråga som herr Palme inte svarat på är denna: Blir det verkligen skattesänkningar nästa år, om man ser till totalresultatet för alla landets inkomsttagare och framför allt för majoriteten av inkomsttagarna? Har ni gjort någon kalkyl på detta? Vi har gjort det — vi har satt oss ned och räknat plus och minus och kommit fram till att totalresultatet av det som ni just nu bröstar er så mycket över blir att ingen vinner någonting på det. Det blir ingen skattesänkning — inte heller för låginkomsttagarna. Gör en sådan kalkyl och presentera den för oss, så skall vi ha en angenäm debatt, herr Palme — en debatt om fakta och realiteter.

Herr talman! Herr Bohman kan väl ändå inte förneka att det blir en skillnad för löntagarna i skiktet mellan 40 000 och 84 500 kr. om de får de 1 600 kronorna i skattesänkning jämfört med att de hade fått de 1200 som majoriteten hade föreslagit. Statsministern säger att hela frågan om samordningen för statspensionärernas del är en förhandlingsfråga. Men om staten här är arbetsgivaren och staten har burit sig oresonligt åt i det förgångna, skall vi då aldrig kunna rätta till det? Sedan har jag ingenting emot att herr Palme slår herr Werner i Tyresö i huvudet med Börje Jönsson. Börje Jönsson har väl gjort sin insats i den här skattedebatten, men han var inte först på plan. Inte heller hade vi ens med hans linje kunnat garantera att de lättnader i marginaleffekterna som uppnåddes genom Haga I verkligen hade stått sig. Så smal är faktiskt den egg på vilken man balanserar. Men att det inte är oväsentligt med de 1 600 kronorna framgår t.ex. av det nummer av Fackföreningsrörelsen som kommit ut i dag och där man säger: ”För en "vanlig" löntagare innebär justeringen av skatteskalorna detsamma som en löneökning på 4 000 kr eller cirka 10 procent före skatt. Det är ett faktum, som inte bör förbises, när resultatet av den pågående avtalsrörelsen så småningom ska summeras.” Eftersom herr Werner i Tyresö har övat sig i statistik i dag skulle jag vilja läsa upp för honom skatteutredningens egna siffror. Det är en mycket försiktig beräkning av mycket vanliga yrkesinkomster under 1976. En vanlig textilarbetares inkomst beräknas då uppgå till 40 500 kr., inom trä blir inkomsten 43400, för en vanlig verkstadsarbetare 46 200, inom massa och papper 49 200, inom järn och stål 49 700 och inom byggnads 54 900. Just för dessa yrkesgrupper blir den direkta statsskattesänkningen 1 600 kr. Det kan väl inte vara likgiltigt i Byggettan, herr Werner?

Herr talman! Jag vill vända mig till herr Antonsson. Det enligt egen uppgift enda realistiska han anförde var de besparingar som skett på energisidan 1974. Att ta ett år — det har vi många gånger påpekat — med en exceptionellt mild vinter, vars upprepande vi inte kan garantera, ett år med ransoneringar, sparkampanjer och förstagångseffekter av vissa sparåtgärder som mall för framtiden är sakligt helt orimligt. Jag vill bara påpeka att i januari steg elförbrukningen med 15 96 jämfört med i fjol, i februari med 13 94 jämfört med i fjol. Det är relativt oroande siffror med hänsyn till de mycket ambitiösa sparmål som vi har. Centertalet hade jag läst, annars hade jag inte ställt frågorna. Fast herr Antonsson hade så kort tid på sig lyckades han på en väsentlig punkt desavouera programmet om plomberingarna. Vi får se hur länge det håller. Herr Bohman är uppenbarligen inte bara arg i största allmänhet utan har är rent personligt arg. Det får jag försöka bära. De exempel han angav som grogrund för sin indignation tycker jag var ganska dåliga. Han nämnde för det första att jag hade sagt att jag föredrar uppgörelser utanför riksdagen framför uppgörelser i riksdagen. Vad är det för trams? Detta var icke någon utomparlamentarisk uppgörelse. Den slöts mellan tre riksdagspartier och grundlade därigenom en bastant majoritet i denna riksdag. Den speciella formen är betingad av det parlamentariska läge som föreligger och det arbete som pågick i finansutskottet. Det var i den speciella situationen den bästa väg man kunde gå om man ville nå en bred majoritet. Där finns inte ett spår av att jag skulle preferera uppgörelser utanför riksdagen framför sådana i riksdagen. Dessutom har herr Bohmans parti varit mycket angeläget om att vara med om denna typ av överläggningar mellan partiledningarna utan att resa några principiella gensagor. Det var alltså ett dåligt exempel. Vad gäller herr Bohmans påstående om folkpensionerna och indextilläggen hänvisar jag till remissdebatten 1972. Herr Bohmans tredje påstående var om möjligt ännu sämre. Jag har sagt precis som det var beträffande låginkomsttagarna och skattesänkningen. I ett läge då det förelåg enighet bland alla andra att lägga skatteutredningens majoritets skatteskalor för inkomsttagare under 30 000 kr. till grund för en skattereform, då förbehöll ni er rätten att driva era egna skatteskalor och ändå vara med om en uppgörelse. Det var ett orimligt krav som ni själva förde fram. När vi helt naturligt sade nej till detta — denna bastanta majoritet har bekräftats här av herr Antonsson — då avlägsnade sig herr Bohman i ilska. Vi fick flera stycken försöka förhindra att det skedde alltför tidigt. Det är alldeles klart att inkomsttagarna får mer pengar över om man sänker deras skatt. Visst får de vara med om att betala höjda punktskatter. Men det måste till ett förskräckligt drickande av brännvin och läskedrycker, förbrukande av olika förpackningar och elström för att skattesänkningen skall ätas upp. En väsentlig förklaring till realinkomstökningen på ungefär 7 96 1974 var de 1500 kr. mindre i folkpensionsavgift. Även årets uppgörelse om en skattesänkning, som herr Bohman inte heller var med om, utgör en god grund för en realinkomstökning. Sambandet är alldeles klart. Jag har ingenting emot herr Bohman som person. Utifrån min ideologi är det alldeles felaktigt att bygga upp politiken på personlig rancune. Vad jag har emot herr Bohman är hans åsikter, hans ideologi och de argument med vilka han försöker vinna anhängare. Det jag egentligen mest har angripit herr Bohman för under senare år har varit detta svartmålande av nuläget i detta land och dess framtid. Under valdebatten 1973 tillfrågades herr Bohman i TV vad som skulle hända om socialdemokraterna var kvar i regeringsställning. Då svarade herr Bohman -— ljudbandet finns bevarat — att jag vet att det är många människor som skulle gripas av djup depression och flytta ur landet. När kommittén för psykologisk försvarsberedskap i höstas tillfrågade folk vad de tyckte om detta land, så visade det sig att 99 96 ansåg att Sverige var ett bra land att leva i. Procenten var högre bland lägre inkomsttagare, arbetare och tjänstemän. Men procentandelen var inte dålig hos herr Bohmans kärntrupper heller. Men om man säger att detta land är så uselt under socialdemokratisk regim att människor grips av depression och flyttar ur landet, skall jag med risk för att herr Bohman inte skall anse mig vara tillräckligt allvarlig ändå anföra vad jag läste i en veckotidning om en person som hade flyttat ut. Jag hoppas vederbörande inte hade blivit lurad därtill av herr Bohman. ”Nu sitter vi här i vår soliga tristess. Det är mitt på den spanska solkusten. Här bor hundratals svenskar som vi. Det är som att ligga på sjukhus. Där sitter man i samlingsrummet och ältar sina krämpor och problem och det känns som att vandra runt i en ond cirkel. När vi utlandssvenskar träffas går det till på samma sätt — ett ständigt ältande om Sträng och skatter, och vänstervridning och Palme och rödgardisterna.” Men, skriver hon, nu vill jag ”få frisk luft under vingarna! Jag vill hem till Sträng och Palme och skatterna och vintern!” Det här med vintern kanske inte var så helhjärtat. Det är klart, herr Bohman, att Ni skall företräda Er konservativa ideologi och Er samhällsbevarande syn och att Ni skall föreslå högerpolitik, av gammalt eller nytt märke, och allt det andra. Men jag tycker att Ni någon gång kunde lyfta hakan litet grand och säga det som är sanningen — att det här är inget dåligt land att leva i, trots socialdemokratiskt styre. Det här landet har ingen dålig framtid, trots att socialdemokraterna gör anspråk på att fortsätta att leda utvecklingen. Jag tror att Ni skulle komma mer i takt med tiden och vad människorna i det här samhället verkligen känner.

Herr talman! Regeringens proposition 1975:30 om energihushållningen m.m. innefattar bl.a. redovisning av planer för längre tid än den för vilken anslag har beräknats i propositionen. Jag hemställer att kammaren med hänsyn till ärendets omfattning ville besluta att tiden för avgivande av motioner med anledning av nämnda proposition skall förlängas med tio dagar och sålunda utgå onsdagen den 9 april.

Fru talman! Dagens debatt har till stor del handlat om skatteskalorna och över huvud taget om den del av uppgörelsen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna som gäller skatten. Men det finns också, tycker jag, anledning att i en debatt som denna särskilt ta upp barnfamiljernas situation, eftersom de i så hög grad berörs av den överenskommelse som gjorts beträffande skatteomläggningen. Vi har i dag ca 1 miljon barnfamiljer som tillsammans har över 1,8 miljoner barn. Under de senaste åren har familjens situation i flera avseenden förändrats. Det gäller såväl boende-som uppväxtmiljö. Men det gäller också familjens förhållande till arbetslivet och samhällets olika institutioner. Den nya familjestruktur som vi fått gör också att många uppgifter som tidigare utförts inom familjen nu tillgodoses genom insatser från stat och kommun. Barnfamiljernas situation har också ändrats därför att tiden för umgänge mellan familjemedlemmarna förändrats genom att långa resor, hämtning av barn på daghem, familjens inköp m.m. tar stor tid i anspråk. Ca 300 000 barn under skolåldern har förvärvsarbetande mödrar. Av dessa barn har ca 60 000 plats i daghem och ca 50 000 i familjedaghem. Dessutom finns ungefär 175 000 barn mellan 7 och 14 år som skulle behöva ha plats på fritidshem. Men i dag finns bara 18 000 sådana platser i hela landet. Inte heller de barn som får del av samhällets barnomsorg kan sägas ha helt tillfredsställande förhållanden. Detta beror bl.a. på att barnstugornas kvalitativa utveckling hittills har varit till viss del eftersatt. I centerns och folkpartiets partimotion om den ekonomiska politiken har också framhållits beträffande barnfamiljerna att de under de senaste åren fått en försämrad situation i förhållande till andra grupper, inte minst till följd av den starka inflationen. På grund av den har barnbidragens köpkraft urholkats. Denna försämring har inte kompenserats genom de ökade matprissubventionerna på baslivsmedel och det förbättrade bostadsstödet. En höjning av barnbidragen framstår därför som mycket berättigad och angelägen. Från centern har vi också framfört åsikten att barnbidragen måste värdesäkras. Därför vore det naturligt att barnbidragen i likhet med pensionerna blev värdebeständiga genom att man knöt an till det allmänna basbeloppet. Centern och folkpartiet krävde i sin partimotion att det allmänna barnbidraget fr.o.m. den 1 januari 1976 skulle utgå med 20 96 av det allmänna basbeloppet vid årets början. Med nuvarande storlek på basbeloppet innebär detta en höjning av årsbeloppet från 1 500 kr. till 1 800 kr. per barn. Skulle konjunkturoch prisutvecklingen ge anledning till ytterligare insatser för att stimulera den privata konsumtionen bör detta, heter det i motionen, kunna ske genom en tidigareläggning av barnbidragshöjningen exempelvis till den 1 juli 1975. I den uppgörelse som träffats mellan de tre partierna ingår en höjning av det allmänna barnbidraget med 300 kr. fr.o.m. den 1 januari 1976. Jag anser det tillfredsställande att man fått denna överenskommelse till stånd. Den ger, som jag ser det, barnfamiljerna ett värdefullt tillskott till familjens ekonomi i en situation då man uppenbart känner av kostnadsstegringar på både hyror och livsmedel. Detta stöd till barnfamiljerna ger också överenskommelsen, vilken f. ö. har en mer klar låginkomstprägel än föregående år, en bättre profil som inriktar sig på de lägre inkomsttagarna, dit ju många barnfamiljer hör. Jag ser också det här som ett första steg på vägen mot att bättre kompensera barnfamiljerna för de ökade kostnader som de har. Det har uppenbarligen i den förhandling som nu ägt rum inte funnits gehör för att helt värdereglera barnbidragen. Det finns, anser jag, starka skäl för att så snart som möjligt ta upp den frågan igen. Jag ser denna höjning av barnbidraget som uttryck för en ökad förståelse för barnfamiljernas problem. Och det är min förhoppning att man även i riksdagen kan gå vidare i arbetet på att stödja barnfamiljerna, t.ex. genom införande av ett vårdnadsbidrag. Det är, tror jag, en reform som har en så stark förankring att även socialdemokraterna får svårt att gå emot de krav som framförts bl.a. från centerhåll. Jag tror också att man i den debatt som har förekommit om vårdnadsbidrag skall akta sig för att skapa konstlade motsättningar mellan t.ex. barnbidrag, vårdnadsbidrag och daghemsbyggande. Menar man allvar med en god barnomsorg och med tron på ett utbyggt barnfamiljstöd på olika sätt bör man använda olika vägar, t.ex. vårdnadsbidrag, höjt barnbidrag och daghemsbyggande. De bör alla vara bra bitar i ett fullgott familjestöd. Därigenom kan man också gå vidare mot en ökad valfrihet för den som väljer att stanna hemma. Det har t.o.m. i vissa socialdemokratiska tidningar sagts att vårdnadsbidraget skulle vara ett dåligt alternativ för barnfamiljerna. Vårdnadsbidraget skall, som jag ser det, främst ses som en ersättning för det arbete som man utför med vården av eget barn i hemmet. För oss i centerpartiet är vårdnadsbidraget också ett uttryck för den centrala roll som vi ändå anser att familjen har inom familjepolitiken. Jag förutsätter att detta fortfarande också gäller för socialdemokraterna. Det kan också finnas anledning att inte — som nu ofta sker — undervärdera den arbetsinsats som de hemarbetande utför. Jag ber att med detta, fru talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Finansutskottet har enligt riksdagsordningen att som sin främsta uppgift behandla frågor om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för statens budget jämte beräkningarna av statens inkomster. Nu ligger äntligen — efter sju sorger och åtta bedrövelser — finansutskottets betänkande nr 1 på riksdagens bord, och må dét tillåtas mig att något erinra om den törnebeströdda väg som dessförinnan avverkats av såväl utskottets ledamöter som dess personal. Som underlag för utskottets bedömning fanns finansplanen och partimotionerna samt några enskilda motioner. Om jag räknar bort de första, mera formella, sammanträdena vid riksdagens början, så har finansutskottet haft tio sammanträden mellan den 21 januari och den 4 mars. Den 4 mars sammanträdde vi två gånger —- på morgonen och på kvällen. Föredragningar av finansplanen, motionerna samt hearings av riksbankschefen, företrädare för finansdepartementét, konjunkturinstitutet och de fria ekonomerna har givit hälften av antalet sammanträden meningsfyllt innehåll. Övriga ”sammanträden” har mera haft karaktären av ändring av preliminärt uppgjort tidsschema, inställande eller flyttning av tidpunkter för sammanträden m.m. Nordiska rådets session har spelat en icke oväsentlig roll, då den medfört dels att dagens finansdebatt blivit framflyttad en vecka, dels att några planerade sammanträden har måst inställas. Mot bakgrund av slutresultatet av utskottsarbetet och de partiledaröverläggningar som skett vågar jag dock påstå, att detta inte på minsta sätt haft någon betydelse eller påverkat resultatet. Realbehandlingen i utskottet av allt tillgängligt material borde rimligtvis ha varit det mest omfattande arbetet, men så var inte fallet denna gång, för det påbörjades och slutfördes inom loppet av cirka två timmar vid ett kvällssammanträde den 4 mars. Då hade ledamöterna en timme innan fått del av det skriftliga materialet, som då skulle slutbehandlas och justeras. Alla torde inse att detta var en helt omöjlig situation som kan anses ha vissa likheter med en summarisk rättegång. För moderata samlingspartiets del var läget det att eftersom vi inte deltagit i slutomgången av de partiledaröverläggningar som var orsaken till finansutskottets prekära situation, så kunde vi heller inte acceptera den överenskommelse som socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet gjort. Därmed kunde vi inte heller acceptera majoritetsförslaget i finansutskottet utan måste anmäla reservation på flera punkter. Eftersom tidsfristen nu var ytterligt knapp, så måste våra reservationer vara inlämnade den 6 mars på morgonen, vilket i praktiken innebar att vi hade endast en dag till vårt förfogande. Med tanke på omfattningen av detta arbete är det närmast ett under att vi klarade det, vilket gör att jag känner mig föranlåten att överräcka en stor blomma till vårt partikansli. Men även finansutskottets kansli är värt en blomma för sitt arbete, vilket sannerligen inte underlättats av den arbetsordning som gällt vid utarbetandet av dagens betänkande. Sammanfattningsvis anser jag, att behandlingen i finansutskottet av de för riksdagen så utomordentligt viktiga frågorna om den ekonomiska politiken och budgeten närmast är en parodi och ett exempel på hur det inte får gå till. Samma negativa omdöme tvingas jag avge om motsvarande situation förra året. Varför har det då blivit på det här sättet? Jag tycker inte att man kan lasta finansutskottet för det, för enligt de tidsplaner som där gjorts upp och godkänts hade vi haft en finansdebatt redan förra onsdagen. Roten till det onda får således sökas högre upp, och om man drar ut konsekvenserna så kommer man ganska snart fram till att orsaken är att vi har en alltför svag regering. Den vågar inte ha en egen uppfattning och stå för den, utan den tillgriper åter metoden att söka stöd och hjälp hos andra partier för att säkra en majoritet i riksdagen. Man har lyckats även denna gång, men till priset av att överläggningarna medfört kompromisser på viktiga punkter mot de ursprungliga förslagen. Vi kommer åter att föra ett slags ”resultatpolitik”, som innehåller en blandning av socialistiska och borgerliga inslag. Resultatet av överläggningarna har återgetts i en kommuniké, som nu återfinns i finansutskottets betänkande som ett centralt avsnitt och som skall ange riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Även i år — liksom förra året — har alltså ett citat av en överenskommelse fått ersätta en självständig prövning i utskottet. Vi som har vårt dagliga arbete här i riksdagshuset är numera så vana vid att politik är, som man säger, det möjligas konst, att vi inte närmare reflekterar på vilka återverkningar vårt handlande möjligen kan få, speciellt om man ser på det ur principiell synpunkt. Jag kan inte inse att en politisk kompromiss mellan olika partier vare sig vittnar om något slags handlingskraft eller kan betraktas som ägnad att stärka demokratin i ett skede då alltför många börjat ifrågasätta demokratin som styrelseform. Om vi haft en stark regering hade — som jag förut sagt — det aldrig blivit aktuellt med någon kompromiss av det slag som nu gjorts. Men därmed är inte sagt att politiska kompromisser icke skall få förekomma. Har vi ett folkstyre, byggt på skilda partier, som företräder olika folkgrupper och intressen, så förutsätter detta att partierna kan gå samman för att lösa aktuella och brännande problem. Men kompromisserna får inte sätta de vedertagna parlamentariska arbetsformerna ur spel, för då kan det lätt uppfattas av väljarna som syftande till något annat än vad som kommer fram. Om kompromisserna avser något mer än att nå förnuftiga politiska resultat i skilda aktuella sakfrågor — om avsikten är att åstadkomma omfattande politiska bindningar på längre sikt — då skall regeringssamverkan och inte hastigt tillkomna uppgörelser ligga till grund för ett samarbete. Därigenom kan väljarna genom ett regeringsprogram få en redovisning av samverkans syfte. Väljarna får då också en möjlighet att klart bedöma de föroch nackdelar som samarbetet kan medföra. De politiska skiljelinjerna ligger öppna, och väljarna vet vad partierna står för, vad de skjutit undan och vad de skjutit i förgrunden. Därmed kan också respekten för de politiska partierna och för politiken som sådan upprätthållas. Både förra året och i år har oppositionspartierna lämnat sina motioner i anslutning till finansplanen. Via massmedia, talarstolar och på andra sätt har partiernas uppfattning om den ekonomiska politiken spritts ut. Så kom dessa förhandlingar in i bilden och resultatet därav är, som jag sade, ett centralt avsnitt i finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken. Vid förra årets debatt om den ekonomiska politiken sade moderatledaren Gösta Bohman bl.a. följande: ”Efter den uppgörelse som nu har träffats kan väljarna med fog fråga sig, vad de i kompromissen medverkande partierna egentligen gått med på eller uppnått. De kan också fråga sig: Vilket ansvar har respektive partier för den politik vars innehåll har beslutats i sådana här överenskommelser och som i efterhand bekräftats av den parlamentariska majoritet som man har skapat genom kompromissen utanför parlamentet? Hur skall ansvaret utkrävas, då det ju även i fortsättningen blir ett enda parti som bär det formella regeringsansvaret för de åtgärder som har möjliggjorts av samförståndet med ett parti som inte delar samma regeringsansvar? Det är förmätet, herr talman, att gå ut och slå sig för sitt bröst och göra gällande, att Sveriges riksdag genom kompromissarbete av det här slaget visar handlingskraft och stärker demokratin i en period, kännetecknad av risker för en politisk utveckling motsvarande den som präglade Europa under mellankrigstiden. Farorna för demokratins sunda utveckling och anseende kan i själva verket ——-— bli större inte mindre, genom arbetsmetoder av det slag som svensk socialdemokrati i minoritet nu tvingas göra till sina. Och hur skall väljarna, frågar man sig vidare, kunna få klart för sig vart politiken syftar och vilka konsekvenser för landet och dem själva som en uppnådd samförståndslösning innebär, när den ena partens företrädare och tidningspress går ut och förklarar för väljarna, att uppgörelsen innebar en stor seger för just deras parti och en stor förlust för kompromissbrodern, medan den andras företrädare och tidningspress går ut och hävdar motsatsen? Båda tillskriver sig segern. Båda påstår att den andre mer eller mindre kapitulerat. Vad skall väljarna tro? De står där förvirrade och osäkra. Hur kan man påstå att sådant stärker demokratin och ökar förtroendet för politikerna?

Han tog ju även upp dem i sitt anförande i dag på förmiddagen. Förvirringen och osäkerheten hos många väljare är nu inte mindre än för ett år sedan. Väljarna hör talas om skattesänkningar varje år, men de märker föga av det i praktiken. I stället märker de så mycket mera av att allting bara blir dyrare och dyrare. Det är också vad de främst kommer att märka när besluten från årets uppgörelse skall förverkligas. Konsumtionsvaror kommer att öka i pris, vilket för dryckesvaror från starksprit ner till jos betyder en merkostnad för medelförbrukaren på ca 100 kr. om året. Medelrökaren drabbas av samma ökning, och bilägaren som bara kör 1000 mil om året får likaså ca 100 kr. i merkostnad på ett år. Vare sig man bor i villa eller i flerfamiljshus kommer hyreskostnaderna att öka genom att energiskatten ändras, och samtidigt kommer denna skatt att slå mycket hårt inom industrin, som kommer att drabbas ännu mera orättvist än vad som är fallet i fråga om arbetsgivaravgiften. För småinkomsttagare kommer säkerligen prisökningarna att helt äta upp skattesänkningen, och lättnaderna för högre inkomsttagare kommer även att bli av mycket liten omfattning. Dessutom så kommer inte lättnaderna i skatten förrän nästa år medan prisökningarna delvis kommer redan under första halvåret 1975. Vi tycker inte att det är en bra kompromiss som man åstadkommit — främst därför att vårt huvudkrav inte ens har diskuterats. Det gäller marginalskatterna, som utan tvivel är roten till det onda. Vi må laborera hur mycket som helst med skatteskalorna i likhet med vad vi gjort de senaste fyra åren, men vi löser inga problem på sikt förrän vi radikalt ändrar marginaleffekterna. Vad vi nu åstadkommer är snarare ägnat att försvåra en slutlig lösning. Jag tycker det är ganska betänkligt när man på regeringshåll inte ens reagerar inför en situation, där arbetsmarknadens parter anser sig tvungna att begära 20-25 96 i löneökningar för att åtminstone få något över sedan progressivitet och inflation tagit huvudparten av lönehöjningen. Denna låtgåmentalitet är inte försvarbar, men lika litet som i höstas har riksdagsmajoriteten velat lyssna på moderata samlingspartiet när vi föreslagit ett program mot inflationen. I höstas ansåg man att det inte fanns någon anledning, och nu anser man att det är för sent med en stabiliseringspolitisk konferens. I stället vill man vänta till nästa omgång i löneförhandlingarna, vilket kan betyda två års avvaktande. Eftersom vår uppfattning skiljer sig från majoritetens, så har följden blivit reservationer till utskottsbetänkandet. Nr 35 Reservationerna I A, 3 A och 4 omfattar moderata samlingspartiets Onsdagen den syn på de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för 12 mars 1975 budgetregleringen, en konjunkturpolitisk beredskapsplan samt ett program mot inflationen och för stimulans av ekonomin. Allt detta har — Finansdebatt ingående debatterats tidigare i dag, varför jag kan nöja mig med att helt instämma i vad herrar Bohman och Burenstam Linder anfört. Jag vill bara göra en liten kommentar. Herr Löfgren ironiserade över att vi i reservationen 4 föreslår att momssänkningen skall träda i kraft den 1 maj, medan vi i vår partimotion föreslagit den 1 april. Det finns minst två sakliga skäl för detta: 1. Sedan motionen offentliggjorts har vi uppvaktats av representanter för handeln, som har påtalat lämpligheten av att ha obrutna redovisningsperioder för momsen. Nackdelarna att så inte är fallet kom klart fram förra året, och därför finns det starkt fog för att tillmötesgå denna anhållan. 2. Arbetet i finansutskottet har försenats, varför ett eventuellt beslut medför att knappa tre veckor återstår till den 1 april. De som skall ta de praktiska konsekvenserna av vad vi beslutar i riksdagen bör få tillräcklig tid på sig för att vidta erforderliga förberedelser. Det borde vara en generell regel vid allt lagstiftningsförfarande och inte enbart gälla det här fallet. Jag vågar hoppas att de sakskäl som jag nu angivit skall finna förståelse även hos herr Löfgren m.fl. Reservationen 2 gäller bemyndiganden för regeringen. Vi har yrkat bifall dels till vår motion nr 681, dels till centerns motion nr 1023, vilka utmynnar i yrkande om avslag på förslagen om bemyndiganden. Som framgår av reservationen anser vi det tvivelaktigt om förslagen står i överensstämmelse med den nya regeringsformens bestämmelser om finansmakten. Dessutom bör riksdagen inte förbigås i så väsentliga frågor som det här gäller. Vad så gäller reservationen 7 A anser vi, att riksdagen bättre bör precisera vad den vill i fråga om ökat utnyttjande av investeringsfonderna enligt motiveringen i motion nr 1020; eljest är det risk för ett visst godtycke vid tillämpningen. Ett beslut om en generell rätt under en bestämd tidsperiod kan däremot inte misstolkas. Fru talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1A, 2, 3A, 4 och 7A.

Fru talman! Under de senaste dagarna har det kommit ett par undersökningar som ger oss en god bild av svensk ekonomi. Det är arbetskraftsundersökningen, som visar att sysselsättningen fortsätter att öka. Nu finns närmare 4,1 miljoner i arbetskraften — 127 000 flera än för ett år sedan. Det är också färre i beredskapsarbeten nu än för ett år sedan. Likaså är antalet arbetslösa lägre; det är nu 77 000 mot 101 000 139 för ett år sedan. Därtill är antalet lediga platser högre än för ett år sedan. Alla dessa data visar att läget på arbetsmarknaden är gott — bättre än förut under 1970-talet. Det är också prisoch kartellnämndens undersökning av prisutvecklingen. Den allmänna prisnivån i konsumentledet har stigit med 1,6 96 under januari och februari i år. Under samma tid förra året steg priserna med 3,7 8. Undersökningen visar också att konsumentpriserna i Sverige under 1974 steg mindre än i de flesta andra länder. Priserna steg med 9,8 KH — en i och för sig hög siffra men ändå väsentligt lägre än i andra nordiska och västeuropeiska länder utom Västtyskland. De båda undersökningarna kan emellertid ge en alltför ljus bild. Det finns andra inslag som är mer oroande. Det finns en risk för minskad sysselsättning senare i år. Redan föreligger en minskad orderingång på en del områden av näringslivet. Det finns en risk för att tillväxten under året inte kommer att bli så stor som vore önskvärt med hänsyn till våra reformönskemål. Handelsbalansen kan komma att försämras allvarligt. Det är därför naturligt att finansutskottet understryker att kraven på ekonomisk-politisk beredskap måste vara höga. Vi måste vara beredda att snabbt kunna sätta in effektiva åtgärder för att trygga centrala mål för vår ekonomiska politik, full sysselsättning och rimlig prisstabilitet. Jag kan däremot inte finna det nödvändigt att nu besluta om stimulansinsatser av bestämd omfattning och förläggning i tiden. Jag vill understryka ett par saker i fråga om beredskapsplaneringen. Den ena gäller åtgärder som tar sikte på att stimulera näringslivets investeringar. Vi behöver dem för att få en hygglig ekonomisk tillväxt. Den andra gäller åtgärder som gör det möjligt för kommunerna att förbättra sin service inom vårdsektorn och insatser som syftar till att stödja den privata konsumtionen. På landstingssidan är sjukvårdsöverenskommelsen betydelsefull för att bevara och förbättra en god hälsovård och sjukvård. På kommunsidan är det särskilt viktigt att en snabb fortsatt utbyggnad av barnomsorgen kan ske. Det finns en risk — mot bakgrund av förändrade statsbidragsbestämmelser — för att utbyggnadstakten kan komma att sakta av. Köerna framför daghemmen är i dag långa. Många människor har under senare år kommit ut på arbetsmarknaden. Många vill men kan inte ta arbete, eftersom de inte kan få hjälp med barnomsorgen. Därför är bättre statsstöd till kommunerna nödvändigt för att trygga en bättre utbyggnad av barnomsorgen. Det är också bra att de allmänna barnbidragen kommer att höjas med 300 kr. senast den 1 januari 1976 — eventuellt i höst om ekonomiskpolitiska skäl motiverar det. Barnbidragen är och bör vara ett centralt inslag i familjepolitiken. Det finns personer som är kritiska till att förbättra barnfamiljernas situation via de allmänna barnbidragen. De menar att daghemsplats är det enda centrala inom familjepolitiken. LO-ordföranden Gunnar Nilsson sade häromdagen att förmåner utöver daghemsplats och arbete är lyxreformer. Det torde vara få barnfamiljer —- fråga är om de ens finns inom LO-sekretariatet — som uppfattar för bättrade barnbidrag såsom en lyxreform. Barnbidraget är ett värdefullt grundstöd, och för flertalet barnfamiljer kommer det inte att medföra någon lyxkonsumtion — däremot kanske en hygglig grundstandard. Jag vill också beröra den kommande skatteomläggningen. Vi får visserligen senare tillfälle att mera resonera om 1976 års skatter, men skatteomläggningen är ju en grundsten också i finansutskottets betänkande. Reformen har även berörts i flera tidigare inlägg. Det kan först vara skäl att påminna om målet för den kommande reformen. Skatteutredningens uppgift var ju att föreslå en provisorisk reform för 1976 års inkomster. Förslaget skulle innefatta en lindring av skatten främst för låginkomsttagarna och de stora löntagargrupperna. Det skulle också medverka till att underlätta avtalsrörelsen. Vad det gällde var alltså inte någon mera omfattande skattereform. Det gällde en skatteomläggning för 1976 års inkomster. Den mera omfattande reformen återstår, och den blir alltmer nödvändig. Jag har flera gånger sagt att det är otillfredsställande med täta provisoriska förändringar i ett bristfälligt skatteoch bidragssystem och att det är nödvändigt att få ett nytt, mera varaktigt system. Det sägs också i den överenskommelse som nyligen träffades mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet att skatteutredningens arbete bör inriktas på att presentera ett förslag till ett mera varaktigt skattesystem under 1976, ett system som kan träda i kraft fr.o.m. 1977. Det är värdefullt att detta har sagts ut. Jag är medveten om att det är en kort tid för en stor uppgift, men den bör vara möjlig att genomföra. Vi har från folkpartiets sida under flera år arbetat för en genomgripande skattereform. Vi menar att det nuvarande skattesystemet inte på ett bra sätt fyller sin huvuduppgift, att finansiera den offentliga verksamheten och att vara ett instrument för fördelningsoch stabiliseringspolitik. Vi menar att skattesystemet bör vara enkelt och rättvist och lätt att administrera och kontrollera. Vi anser att det behövs en fortsatt sänkning av inkomstskatt och marginalskatt. Men vi kan inte genomföra alla dessa krav i en provisorisk skatteomläggning för 1976. Självfallet står våra krav kvar med oförändrad styrka, men vi kan inte tillgodose dem alla på en gång. Vi gick in i arbetet på 1976 års skatteomläggning med de krav som ställdes i direktiven: en lindring av skatten för låginkomstgrupper och för stora löntagargrupper och ett förslag som kunde medverka till att underlätta avtalsrörelsen. Vi ville bevara och föra vidare det värdefulla resultat som nåtts genom skatteomläggningen för 1975 års inkomster, nämligen en sänkt inkomstskatt, sänkt marginalskatt och bättre samordning mellan skatter och sociala förmåner. Vi har förvisso inte medverkat i några överläggningar för att säkra den nuvarande regeringens fortsatta existens. Vi har inte medverkat i några förhandlingar för att uppnå en blandning mellan socialistiska och borgerliga förslag. Vi har gjort det för att få gehör för våra liberala krav på skattepolitikens område. Vi menade att man kunde ha nått de målen för 1976, om det hade funnits ett inflationsskydd i skattesystemet. Nu gör det inte det, och därför måste man denna gång göra en omläggning av skattetabellerna för att inte inflationen i kombination med höga marginalskatter och stark progressivitet i statsskatten skulle medföra skattehöjningar för många människor. Vi menade att de förslag som skatteutredningens majoritet lade fram kring årsskiftet inte motsvarade de krav vi ställde. Därför har vi arbetat på att förbättra förslagen, så att de skulle tillgodose våra krav bättre. De förslag som har vuxit fram vid överläggningarna motsvarar inte helt vad vi skulle ha önskat ens som ett provisorium. Men det är vad som var möjligt att uppnå vid förhandlingar där två andra partier, socialdemokraterna och centern, startade från skatteutredningsmajoritetens utgångspunkt och där ett parti, moderaterna, ställde sig utanför konstruktiva resonemang. Överenskommelsen innebär att den statliga inkomstskatten sänks med 1 600 kr. för flertalet heltidsarbetande, och det är en väsentlig förbättring jämfört med majoritetens förslag. Det handlar ju i realiteten inte om en förändring med 400 kr. ; dessa motsvarar ju omkring 1000 kr. i reell inkomst. Det har sagts att när man summerar slutresultaten kommer skatteomläggningen genom inflationen och de samtidiga punktskattehöjningarna att medföra ”väsentliga höjningar” och en ”ökad belastning” på majoriteten av löntagare.

Vi har inte lovat stora skattesänkningar för alla människor under 1976. Det ser vi inte som en realistisk politik. Vi har lovat just att lindra skatten för låginkomsttagare och för stora löntagargrupper. Vi har lovat att medverka till att underlätta avtalsrörelsen. Vi tror att förslaget som det nu ser ut kommer att göra det. Debatten i dag har också berört finansieringen av skatteomläggningen, och där är det en sak som jag vill kommentera. Det har sagts att höjningen av socialförsäkringsavgiften och avvecklingen av begränsningen i avgiftsunderlaget för avgifterna kommer att medföra att ”socialförsäkringssystemet bryts sönder”, att ”en ny dubbelbeskattning genomförs” och att ”svenska folket förs bakom ljuset”. Detta är orimliga påståenden. Vad som händer är just det som sägs i överenskommelsen. Det är en förskjutning från skattefinansiering till avgiftsfinansiering genom arbetsgivarna. Det är en förskjutning som från många synpunkter är riktig. I andra länder är socialförsäkringarna ofta avgiftsfinansierade och ofta arbetsgivarfinansierade. Svenska socialförsäkringar har hittills i ovanligt hög grad varit skattefinansierade. Nu går också vi ytterligare några steg mot avgiftsfinansiering. Det finns en del ledamöter i kammaren som har studerat utländska socialförsäkringssystem, och även om det har skett med ringa framgång kan de ändå mycket lätt konstatera att svensk so cialförsäkring nu mera kommer att likna internationella system. Det är alltså inte fråga om att bryta sönder svensk socialförsäkring, inte fråga om att dubbelbeskatta och inte fråga om att föra bakom ljuset. Det är bara precis som sagts: en förändring av finansieringsprinciperna i riktning mot ökad avgiftsfinansiering. Man kan resonera om vid vilka tidpunkter och i vilken omfattning en sådan förändring skall ske men knappast om det riktiga i en sådan förskjutning. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 1.

Fru talman! I de dokument som ligger till grund för dagens debatt —- finansplanen med motioner, utskottsbetänkandet med majoritetsskrivning och reservationer — har arbetsmarknadsläge och sysselsättning fått en mycket framskjuten plats. Målen är likartade, men beträffande medlen redovisas stora variationer och skillnader.

Jo, man motsätter sig regeringens förslag om en finansfullmakt för en beredskapsplan för sysselsättningen. I stället vill moderaterna sänka den direkta skatten eller mervärdeskatten med 3 miljarder utan att någon skall betala kalaset. Och detta vill moderaterna göra med omedelbar verkan. Man kan då fråga: Är detta rätt medicin? Är det rätt dosering? Alla tycks vara överens om att åtgärder skall sättas in för att undvika arbetslöshet. Vi skall inte vänta på arbetslösheten innan vi gör något åt den, har det sagts, och det är väl helt riktigt. Samtidigt kan vi konstatera att sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med föregående år. Vidare är antalet arbetslösa färre. Det har tidigare berörts och understrukits i dagens debatt. Jag är långt ifrån övertygad om att medicineringen skall sättas in med omedelbar verkan, i vart fall när det gäller moderaternas medicin. Det skall enligt min mening vara en medicin av helt annat märke. Och åtgärderna skall vara inriktade på att ge effekt under andra hälften av 1975. Vad skall vi då ordinera? Förra året sänktes mervärdeskatten tillfälligt. Moderaterna vill nu göra om den proceduren. Men vad fick det för effekt? Jo, hälften av den ökade köpkraften hamnade i utländska kassakistor, dvs. ledde till ökad import. Med det stora underskott vi nu dras med i vår utrikeshandel kan det inte vara försvarbart att upprepa en sådan politik. Frågan är om vi i första hand skall klara sysselsättningen i andra länder eller om hemmamarknaden skall ha prioritet. Det är ju bra att moderaterna vill hjälpa upp sysselsättningen i Tyskland — det behövs - men vår ekonomiska politik måste först inriktas på att klara sysselsättningen i Sverige. Det sker inte med ett allmänt stöd till den privata köpkraften. Jag skall försöka bevisa detta enkla faktum med ett exempel från byggnadsindustrin. Tack vare regeringens insatser hade vi en hygglig sysselsättning, en låg arbetslöshet även i byggnadsindustrin förra året. Den fasta industrin tog hand om dem som skulle varit arbetslösa. Men trots den låga arbetslösheten kan vi konstatera att en stor del av alla byggnadsarbetare över 60 år regelmässigt är arbetslösa varje år. Ja, säger någon, så är det och så har det alltid varit i byggnadsindustrin. Men det är just det som är det intressanta: alla byggnadsarbetare är inte arbetslösa någon eller några gånger under året, inte ens alla äldre. I Stockholm var det under försäkringsåret 1973/74 — försäkringsåret för arbetslöshetskassan — mer än 60 96 av byggnadsarbetarna över 60 år som hade jobb hela året. Även i en så typisk glesbygdsavdelning som Jämtland hade 40 8 av de äldre byggjobbarna arbete hela året. Men 60 96 av de äldre byggnadsarbetarna i Jämtland var sålunda arbetslösa längre eller kortare perioder. Min enkla fråga som en slutsats till detta är: Får de äldre byggnadsarbetarna jobb om moderaterna vinner bifall till sitt förslag om sänkning av momsen? Nej, sysselsättningspolitik är någonting helt annat och betydligt mer krävande än att sänka skatten då och då. Arbete åt alla är inte, som moderaterna tror, bara en fråga om goda och dåliga tider för det privata näringslivet. Den första förutsättningen för sysselsättningspolitiken är att det finns jobb att erbjuda. Den andra och minst lika viktiga förutsättningen är att vi undanröjer förvärvshinder så att eftersatta grupper verkligen kan få ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden. Om antalet arbetstillfällen skall kunna öka totalt sett, så måste vi kunna finansiera den offentliga verksamheten — inte minst den kommunala. Och skall alla grupper få arbete, så måste insatserna inriktas på de områden där insatser behövs — på kommunerna och på byggandet. Dessutom måste åtgärder till som gör att folk kan ta de jobb som bjuds. Utan tvivel är regeringen inne på rätt linje i finansplanen. Där tecknas en mycket ambitiös uppgift för syssselsättningspolitiken. Finansministern slår där fast att de betydande sysselsättningsproblem som finns för många människor trots den höga efterfrågan på arbetskraft inte låter sig lösas av generellt ökad efterfrågan. Dessutom fastslår finansministern att sysselsättningspolitiken i år skall inriktas på att upprätthålla antalet arbetstillfällen i varuproduktionen. Tillbakagången för sysselsättningen i jordoch skogsbruk fortsätter. Dessutom kan denna tillbakagång inte i samma grad som förra året uppvägas av en ökad industrisysselsättning. Därför kan inte sysselsättningen inom byggnadsindustrin tillåtas fortsätta att minska som tidigare år. Byggsysselsättningen måste i år upprätthållas på oförändrad nivå. Detta allt enligt finansplanen. Det kan tyckas vara ett ambitiöst mål som siktar till att upprätthålla sysselsättningen i hela varuproduktionen. Och det är byggandet som är nyckeln. Det är en politik för stabil sysselsättning. Totalt kan sysselsättningen öka med 30 000 personer i år, och ökningen faller helt inom de tjänsteproducerande näringarna. Årets uppläggning av sysselsättningspolitiken är utan tvivel ett betydelsefullt steg mot en mer planerad politik — ett program för sysselsättningen. Prognoser pekar mot en minskning av byggvolymen för 1975 i storleksordningen 1 miljard. Om vi mot den bakgrunden skall klara att upprätthålla en oförändrad sysselsättning behövs minst en beredskapsmiljard. Och det torde stå helt klart vad beredskapsmiljarden skall satsas på — inte på sänkt moms utan på åtgärder för arbete åt alla. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Knut Johansson i Stockholm ägnade en del av sitt anförande åt moderata samlingspartiets alternativ. Han var rätt så kritisk mot det, och det har han väl rätt att vara. Men i sammanhanget sade han att vi i fortsättningen inte skall ägna oss åt att öka sysselsättningen i Tyskland. Det var herr Palme som förde in den formuleringen i debatten. Låt mig därför påminna om att det inte är vi moderater som har ansvaret för den ekonomiska politik som förs i landet, utan det är fortfarande regeringen som har det ansvaret. Jag delar herr Knut Johanssons farhågor när det gäller arbetslösheten. Han sade: ”Vi skall inte vänta på arbetslösheten innan vi gör något åt den.” Om herr Knut Johansson i Stockholm har den uppfattningen och om den delas av hans partikamrater tror jag inte att det blir så svårt att i finansutskott och riksdag enas om lämpliga åtgärder. Herr Knut Johansson gick nu närmast in för att redogöra för hur våra åsikter skiljer sig åt när det gäller vilka åtgärder som skall vidtas. Jag förstår att han då syftar på finansfullmakten, där vi vill att utskott och riksdag och inte regeringen skall fatta besluten. Det här har varit ett tema i debatten, och i den frågan kanske vi skiljer oss åt. Men resultatet är vi överens om.
Fru talman!

I det avseendet skulle det inte bli någon förändring jämfört med föregående år. Vad beträffar de lämpliga åtgärderna är dessa klart redovisade i utskottsmajoritetens skrivning. Därest herr Söderström tycker att det är en riktig lösning, så hade det ju varit bättre att ansluta sig till denna.